Kostnaderna för landstingets del skulle under året uppgå till 400 000 å 425 000 kr. Men för det där påföljande året, 1977, var det naturligt att med den penningvärdeförsämring som äger rum räkna med en kostnad som närmar sig miljonen.
Herr talman! Jag tycker i och för sig inte att det finns någon anledning att här i riksdagen ha en landstingsdebatt som gäller Jönköpings läns landsting. Men när herr Magnusson i Nennesholm agerar på det sätt som han gör här i kammaren kan jag inte underlåta att säga att den socialdemokratiska landstingsgruppen vid voteringen röstade för att vi skulle ta länsteatern till Jönköping, och voteringen gällde att frågan skulle avgöras omedelbart. I förhoppningen om att vi skulle kunna uppnå en kompromiss ville vi i första omgången skjuta på det slutliga ställningstagandet till junitinget för att på det sättet få tid att ta upp en diskussion med kommunerna om deras villighet att bidra till finansieringen för den händelse Jönköpings läns landstings borgerliga majoritet inte ansåg sig kunna ta det ansvar som man tidigare lovat kommunerna att ta. Det är nu inte mycket att göra åt detta. Som företrädare för socialdemokratin i Jönköpings län beklagar jag att den borgerliga majoriteten visat en sådan njugghet när det gäller den aktivitet som är värdefull för länets invånare. Jag har svårt att finna att en så förhållandevis liten utgift som det handlar om för Jönköpings län — även under år 1977 - i en budget som närmar sig miljardbelopp skulle kunna vara ett avgörande skäl mot en länsteater, i synnerhet som man kan ha glädje av teatern även för andra verksamhetsgrenar som direkt berör landstinget. Vi får väl hoppas att Jönköpings läns landsting vid ett senare tillfälle får möjlighet att komma tillbaka och att de borgerliga ledamöterna i landstinget tar sitt förnuft till fånga. Samtidigt kan jag förstå att statsmakterna frågar sig hur landstinget agerar, när det först uttrycker en beredvillighet att stödja länsteatern men sedan, när det kommer till kritan, säger nej i ett läge där regeringen erbjuder statsbidrag enligt budgetpropositionens förslag.
Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö anklagade mig för att ha tagit upp debatten om Jönköpings läns landsting. Det var emellertid inte jag. Jag kan inte förklara det på annat sätt än att herr Gustavsson inte var inne i kammaren när fru Rönnung tog upp den debatten. Jag anser precis som herr Gustavsson att det är onödigt att föra denna diskussion här i riksdagen. När herr Gustavsson fortsätter att diskutera voteringen vill jag framhålla att det bara är att läsa landstingsprotokollet. Om han vill studera denna fråga ytterligare, kan han lyssna på inspelningarna från oktoberlandstinget, där en framstående socialdemokratisk ledamot var en av de första att förklara att landstinget inte kunde ta på sig kostnaderna för denna sak just nu.
Herr talman! Jag lovar kammaren att jag skall undvika att gå upp ytterligare en gång efter detta inlägg. Jag vill emellertid till herr Magnusson i Nennesholm säga att beslutet vid oktobertinget gällde att man skulle skjuta frågan till februaritinget. Beslutet vid februaritinget gällde ett slutligt ställningstagande av landstinget till denna fråga. Det kan man läsa i protokollet, herr Magnusson. Jag har väl hela tiden talat om februaritinget. Man kan också lyssna på debatten på band. Vi kanske gemensamt kan göra det, när vi träffas i Jönköping nästa gång.
Herr talman! Då kommer herr Gustavsson i Nässjö att märka hur fel han hade i sitt anförande här.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande 1975/76:29 behandlas min motion om regionmusikavdelningen i Västerås. Bakgrunden till motionen är i korthet följande. Under de senaste två åren har det pågått ett s.k. profileringsarbete inom regionmusiken. Det skall genomföras successivt och pågår fortfarande. Genom ett beslut som fattats av den centrala ledningen, regionmusikens styrelse här i Stockholm, har den framtida organisationen fastställts. Det kommer när förslaget genomförts att finnas totalt 590 musikertjänster inom regionmusiken, varav 576 är fördelade på de 8 regionerna. Resterande 14 tjänster skall t. v. ingå i en grupp icke ortsanknutna musiker/artister. De båda Norrlandsregionerna har vardera två musikavdelningar med 31 eller 32 musiker i varje avdelning. De sex musikregionerna i södra och mellersta Sverige har vardera tre musikavdelningar. Om vi utesluter den största musikavdelningen, Stockholms med 50,5 tjänster, och den minsta avdelningen, Västerås med 17 tjänster, har musikavdelningarna i Svealand och Götaland i medeltal 24 tjänster. Min motion gäller det märkliga undantaget: Västerås musikavdelning. Eftersom inga hållbara skäl har anförts till att denna musikavdelning skall vara så liten att den inte längre kan fungera såsom en självständig blåsorkester, anser jag att musikavdelningen i Västerås vid det fortsatta profileringsarbetet skall tilldelas lika stora resurser som flertalet övriga musikavdelningar. Jag har i motionen yrkat att riksdagen borde göra ett uttalande med den innebörden. Kulturutskottet avstyrker detta yrkande. Man vill inte uttala någon mening om hur det slutliga resultatet av profileringsarbetet skall se ut beträffande Västeråsavdelningens resurser. Däremot har utskottet en hel del att säga om hur det fortsatta profileringsarbetet skall gå till. Utskottet understryker kraftigt uttalandet i årets budgetproposition att det fortsatta profileringsarbetet bör ske ”under aktiv medverkan av berörd personal och i nära samråd med vederbörande regionala och lokala myndigheter, institutioner och organisationer”. Detta är ett viktigt önskemål, och jag instämmer helt i vad utskottet skriver på den punkten. Men då uppstår den viktiga frågan: Vilka garantier har vi för att departementschefens och riksdagens klart uttalade önskemål kommer att uppfyllas? Jag utgår ifrån att riksdagen kommer att godkänna utskottets skrivning. Finns det några garantier för att regionmusikens styrelse kommer att rätta sig efter vad som står i betänkandet? Det är dessa frågor som tas upp i det särskilda yttrande som fru Göthberg och herr Wikström fogat till betänkandet. Där sägs att det kom pletterande material som inhämtats av utskottet visar att det brustit i samråd beträffande Västerås musikavdelning. Innan styrelsen fattade sitt beslut hade tre instanser protesterat mot profileringsbeslutet. Regionintendenten i Norrköping underströk i sitt utlåtande att han inte med gott samvete kunde ansluta sig till förslaget eller det beslut som skulle fattas, bl.a. därför att ”regionens allmänna musikliv icke beretts tillfälle att yttra sig över förslaget”. Från regionmusikavdelningen i Västerås förelåg en reservation, där man krävde 22 tjänster, dvs. fem fler än de föreslagna 17 tjänsterna. Västerås musiksällskap anslöt sig helt till musikavdelningens uppfattning, dvs. kravet på 22 tjänster. Eftersom dessa klara meningsyttringar inte alls beaktats vid styrelsens beslut, kan man fråga sig hur det fortsatta profileringsarbetet skall kunna ske under ”aktiv medverkan av berörd personal” — samma personal som protesterat mot beslutet. Vid en uppvaktning hos regionmusikens styrelse som gjordes från Västerås kommun några månader efter det att beslutet var fattat påpekade kommunens representant — kommunalrådet Birger Grip — att kommunen inte varit informerad i erforderlig omfattning och att kommunen ”endast ryktesvis” fått höra talas om reduceringen av musikavdelningens numerär. Såvitt jag kan förstå blev det under utskottsbehandlingen helt klarlagt att det varit så dåligt med information, hänsyn och samråd, att det borde ha framgått av utskottets betänkande. Det anser också fru Göthberg och herr Wikström i sitt särskilda yttrande. Jag finner det nödvändigt att säga några ord om det remissutlåtande över motionen som regionmusikens styrelse lämnat i utskottet. I detta remissvar nämns det inte ett ord om protesterna från Västerås — från musikavdelningen, musiksällskapet och kommunen. Det enda man får veta är att Västerås musiksällskap ”helt stött den nya inriktningen vad beträffar den enkla uppsättningen träblåsinstrument”. Detta är visserligen sant. Men borde då inte utskottet ha upplysts om att både musikavdelningen och Västerås musiksällskap krävde 22 musiker, däribland fem saxofonister, bland vilka det med stor sannolikhet skulle komma att finnas musiker som även hanterar något av instrumenten flöjt, oboe, klarinett eller fagott? Remissutlåtandet från regionmusikens styrelse ger intryck av att profileringsbeslutet skulle ha stöd från Västerås. Därmed är styrelsen så pass långt borta från sanningen, att man kan tala om ett direkt försök att föra riksdagens kulturutskott bakom ljuset. Av det jag här har sagt torde det framgå, att jag inte har så mycket att invända mot utskottets skrivning. Vad jag vänder mig emot är att profileringsbeslutet vad det gäller Västerås musikavdelning inte har fattats under de förutsättningar som departementschefen enligt uttalandet i budgetpropositionen anser nödvändiga och som också utskottet anser borde vara för handen. Avslutningsvis vill jag citera några meningar i utskottets skrivning som jag finner viktiga. Sedan utskottet framhållit att det endast är den första fasen i profileringsarbetet som nu har avslutats, skriver utskottet följande: ”Något slutligt ställningstagande till den framtida organisationen och inriktningen skall denna etapp av arbetet inte innebära. Inte minst med hänsyn till förändringar i det regionala och lokala musiklivet utanför regionmusiken måste man räkna med att tidigare intagna ståndpunkter kommer att behöva omprövas.” Jag vågar hoppas att utskottet här har haft Västeråsavdelningen i tankarna. Fru Göthberg och herr Wikström drar enligt min mening en helt riktig slutsats, när de i det särskilda yttrandet säger att de krav på hänsynstagande och samråd som utskottet ställer inte kan tillgodoses med mindre än att regionmusikens styrelse omprövar sitt beslut att skära ner regionmusiken i Västerås till endast 17 tjänster. Herr talman! Jag ställer inget yrkande. Men jag uttalar den förhoppningen, att när regionmusikens styrelse under de närmaste åren möblerar om bland landets 590 regionmusiker det ändå skall bli möjligt att ge Västeråsavdelningen de resurser som en entydig opinion kräver.

Herr talman! Inom regionmusiken har under ett par år pågått ett profileringsarbete. Första fasen av detta arbete är nu avslutad, och man har lagt fram förslag rörande musikensemblers framtida uppgifter och sammansättning. Förslagen har utarbetats regionalt inom regionmusiken i samarbete med företrädare för Rikskonserter och försvaret och i samråd med bl.a. länsbildningsförbund, landsting och kommuner. Det är emellertid tydligt att man i Västerås inte är nöjd med den här profileringsplanen. Det har vi fått klart besked om av herr Enlund. Det är själva samrådsförfarandet som herr Enlund anser vara mycket otillfredsställande. Utskottet har ju, som herr Enlund nämnde, understrukit att det skall vara ett samråd med och en aktiv medverkan av berörd personal och ett nära samråd med vederbörande regionala och lokala myndigheter, institutioner och organisationer. Det är givetvis önskvärt att de förslag på grundval av vilka beslut träffas är väl förankrade ute i regionens musikliv. Men nu undrar herr Enlund vilka garantier vi har för att man framdeles kommer att ha sådant samråd som utskottet har förutsatt att man skall ha. Från utskottets sida måste vi tro att riksdagens beslut respekteras. Jag vet inte hur förhållandena skulle bli ute i landet om man inte kan lita på att det som vi beslutar här i riksdagen blir respekterat av dem som är berörda av besluten och som skall följa upp dessa.

Det måste vara en målsättning för oss att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av det musikliv som finns i regionen i dess helhet. Att det skall vara ett samråd är herr Enlund och utskottet i övrigt sålunda helt överens om. Det skall vara ett mycket omfattande samråd med olika lokala myndigheter, institutioner och organisationer; det vill jag gärna stryka under. I den mån detta icke äger rum anser inte heller utskottet att intentionerna bakom beslutet har iakttagits. Men herr Enlund vet ju att man inte i ett utskott kan följa detaljerna så noga att man kan säga hur många tjänster de olika musikavdelningarna skall ha. Det skulle nog bli en för svår uppgift för ett riksdagsutskott att göra detta, utan det måste delegeras till olika styrelser. I det här fallet är det regionmusikens styrelse i resp. region som har den uppgiften. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Det är värdefullt att herr Mattsson i Lane-Herrestad stryker under vikten av att vissa beslut, innan de genomförs, är väl förankrade på det lokala planet.

Herr Mattsson i Lane-Herrestad säger att han förutsätter att man skall kunna lita på att hänsyn tas till vad riksdagen beslutat. Det hoppas jag också. Det skulle betyda att utskottets skrivning skulle förplikta regionmusikens styrelse att i det fortsatta profileringsarbetet ta hänsyn till opinionen i Västerås och Västmanland. Jag vill gärna hoppas att herr Mattsson får rätt på den punkten. Men jag hoppas också, herr talman, att regionmusikens styrelse drar den slutsatsen av riksdagsbehandlingen. Om det verkligen skall bli på det sättet måste regionmusikens styrelse ompröva sitt profileringsbeslut beträffande Västerås musikavdelning.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att det ju skall ske ett effektivt utnyttjande av musiklivet i regionen. Jag är därför inte helt övertygad om att varje musikavdelning skall uppträda som en självständig avdelning, utan man kan behöva hjälpa varandra. Det vill jag minnas framgått av vad jag tidigare tagit del av i arbetet rörande regionmusiken. Men det förringar på intet sätt vad jag sagt tidigare att samråd och samarbete skall äga rum.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad är inte övertygad om att alla de här avdelningarna behöver fungera som självständiga blåsorkestrar. Om man har den uppfattningen vore det önskvärt om det funnes en klarläggande motivering till varför Västerås musikavdelning som den enda i Sverige skall drabbas av en nedskärning så att den inte kan fungera som självständig blåsorkester. Någon sådan motivering har inte anförts i samband med beslutet och inte heller i det remissvar som regionmusikens styrelse har lämnat till utskottet. Där står: ”Att av svårtydbara rättviseskäl tilldela Västerås musikavdelning lika många tjänster som Östra regionens övriga avdelningar saknar, -—-- musikaliska och kulturpolitiska grunder.” Det är det enda som sägs. Men att därav dra någon slutsats om att det skulle finnas motiv för att just Västerås skulle drabbas av nedskärningen är väl ändå inte möjligt.

Herr talman! Kulturutskottets betyg över motionen 1337 är att motionären tagit upp ett viktigt problem. Sedan gör man vad man brukar kalla ett välvilligt avstyrkande. Enligt min åsikt är betyget tämligen ointressant. Vad jag menar är intressant är den hoppfulla ton man slår an för framtiden. Resultatet av de satsningar som i dag görs inom de många musikutbildningsområdena kan avläsas på många olika sätt, t.ex. att antalet musikensembler ökar. Vi är i dag många som är hämmade av den kompakta mur som, bildligt talat, finns framför notskåpen. Kommersiella och juridiska hinder reglerar och binder verksamheten på ett klart otillfredsställande sätt. Jag tillhör dem som menar att vi så snart som möjligt måste få en helt ny syn och uppläggning inom detta område. För RSAO och SOR-orkestrarna, ja, varför inte för all musikverksamhet i stort, måste få gälla att de skall ha tillgång till den musik de vill och kan spela. Statens kulturråd har här, herr talman, en mycket angelägen uppgift. Låt bara inte den förändring som nu aviseras i betänkandet dröja alltför länge.
Herr talman! Under den här punkten har anslaget uppräknats med 444 000 kr. Med det ökade intresset för Musikaliska akademiens verksamhet kan naturligtvis sägas att det behövs ett högre anslag. Motionären har emellertid hemställt att det skall göras en översyn av den utlåningsverksamhet som Musikaliska akademien bedriver. Jag tycker att vi i utskottet varit mycket välvilliga mot motionären. Det är sannerligen inte alla motionärer som kan få läsa att ett enhälligt utskott anser att den fråga motionären tagit upp är mycket viktig. Men här har vi sagt detta. Vi vet att Musikaliska akademiens bibliotek varit föremål för utredning genom statskontorets försorg, och det har lagts fram ett förslag om en förbättrad och utvidgad service. Nu skall den utredningen bli föremål för beredning i regeringens kansli, och därmed får vi en översyn även av utlåningsverksamheten. Jag tycker att motionären då bör känna sig mycket nöjd, översynen kommer, och ett enhälligt utskott har sagt att i motionen tagits upp en mycket viktig fråga.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
Herr talman! Jag har inte behandlat anslagets storlek utan mera försökt peka på de kommersiella och juridiska hinder som i dag finns för notutlåning. Det är inte så att man har bekymmer i detta avseende med att få låna det som finns i Musikaliska akademiens bibliotek, utan det är svårigheter för Musikaliska akademien att skaffa noterna för utlåning. Man får i vissa fall vända sig till andra organ, notförlag etc., då materialet på grund av olika hinder inte finns i Musikaliska akademiens bibliotek. Jag tycker det är bra att vi är överens om detta, utskottets värderade ordförande och jag. Enigheten bör tjäna saken på ett positivt sätt.

skilda kulturproposition som vi fick motta häromdagen. Och eftersom utskottet i sin skrivning ger uttryck för samma mening som jag själv framfört i min motion 1382, nämligen att man förutsätter att vi till nästa budgetår får förslag till nytt statsbidragssystem för länsmuseerna, har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. Eftersom herr utbildningsministern i motsats till de flesta av sina kolleger visar så stort intresse för debatten här när vi handlägger frågor som lyder under hans departement att han är närvarande, skulle jag vilja ta upp en annan sak och framföra till honom en allmän besvikelse från alla dem som på olika nivåer är engagerade i kulturvårdsfrågor över den behandling som den här frågan tidigare har fått i departementet.

Vi har full förståelse för att det kan inträffa saker och ting som gör att man inte kan fullborda reformer på en gång, men i så fall skall orsaken härtill meddelas — inte bara uttryckas på två korta rader i budgetpropositionen som kan sammanfattas i fyra ord: Jag struntar i riksdagen. Vi skulle gärna velat ha en redogörelse för orsaken. Nu förutsätter vi att statsrådet inte genom ett ytterligare uppskov ger oss anledning besinna det riktiga i det gamla talesättet, något moderniserat i tiden: Förliten eder icke på statsråd! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I sex år utredde man naturhistoriska riksmuseets verksamhet innan riksdagen 1965 fattade beslut om den nuvarande organisationen. Äntligen skulle alltså museet kunna fullgöra de uppgifter som åvilar ett stort centralmuseum. Ja, det trodde man, men det blev ingenting av med den saken. 1965 års museioch utställningssakkunniga, den s.k. MUS 65, tillsattes, och i avvaktan på dess betänkande blev det stopp på de stolta planerna. Allt vad man lyckats ordna är ett par biträdestjänster och två tjänster för handläggare, alla genom omdisposition mellan olika utgiftsslag. All övrig personal som de senaste åren tillförts museet har varit forskare som så att säga medfört i boet sina egna strängt avgränsade forskningsområden och inte inneburit någon förstärkning av museets kapacitet som helhet betraktad. MUS 65 tryckte hårt på behovet av en personell upprustning just på riksmuseet, och kulturrådet betonade i sin anslagsframställning för nästa budgetår likaså behovet av denna upprustning — men allt förgäves eller åtminstone nästan förgäves. En kansliskrivare och en konservator var allt som utbildningsministern tog med i årets budgetproposition. Det kan vara skäl i att dröja ett ögonblick vid vad detta innebär. Sedan tiden före museets nya organisation, 1965, ligger personalstaten praktiskt taget stilla. Men trycket från regionala museer ökar ständigt; man ropar på hjälp till upprustning av sina egna naturhistoriska avdelningar, på hjälp med tillfälliga utställningar, vandringsutställningar och mycket annat. Köerna bara växer, och hos den för vandringsutställningarna ansvarige ligger f.n. 40 ärenden som på grund av brist på personal helt enkelt inte kan åtgärdas. Olika kommunala instanser, skolor och även statliga instanser som statens naturvårdsverk väntar sig väldigt mycket av vad som skall komma från den stolta byggnaden ute i Frescati. Och personalen vill ingenting hellre än hjälpa till. Hade den personalen inte arbetat under förhållanden som kanske snarare leder tankarna till ett kall än till ett yrke, hade väl över huvud taget ingenting hänt. Nu har det gått trots allt, men särskilt rationellt kan det knappast vara att professorer skall sitta och knacka på maskin eller slå in utlåningsföremål i paket i stället för att ägna sig åt kvalificerad forskning. Det rätta ordet för sådant utnyttjande av högt utbildad arbetskraft är väl snarast rovdrift. Vi är nu en bra bit inne på Europarådets internationella våtmarksår, och det utställningsmaterial som skulle skickas ut för att — i likhet med alla välordnade utställningar — bättre än i ord göra klart för vårt folk, och myndigheter inte minst, vad det hela gäller skall iordningsställas av riksmuseet. Men museets personalförhållanden är sådana att trots att man här samarbetar med utomstående organisationer, såsom Svenska naturskyddsföreningen och jägarförbund och andra, får man under tiden lägga ned all annan utställningsverksamhet. Mer än en utställning i taget kan man inte klara med nuvarande personaluppsättning. Det kan vara befogat att här, åtminstone tills vidare, något i förbigående nämna några ord om den rent otroliga underbemanning som råder vid en del andra av våra botaniska museer. Jag tänker på dem vid våra universitet. De lyder inte under MUS 65, men eftersom utbildningsministern är här vill jag passa på att prata litet om ett ämne som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Om vi tittar på de botaniska museerna i Lund och Uppsala och jämför dem med motsvarande museer i exempelvis Köpenhamn och Helsingfors får vi en bra måttstock på hur man ser på botaniken i vårt land. Alla fyra museerna är ungefär lika stora, ca 2 miljoner ark, och lika aktiva i vad gäller inoch utlåning och aktiv forskningsverksamhet. Vissa år har Lund t.o.m. varit betydligt aktivare än Köpenhamn. Men i fråga om heltidsanställda botanister har Köpenhamn 11, Helsingfors 10, Lund och Uppsala vardera en enda. Befattningen i Uppsala är vakant, och inför återbesättandet har det t.o.m. talats om att byta ut den tjänsten mot en tjänst i molekylärbiologi. Kan man komma mycket längre i botanisk kulturell nedrustning i Linnés gamla land? Det här är inte i första hand en historisk fråga utan en fråga om museernas möjligheter att fungera som forskningsunderlag. Där håller vi på att komma på efterkälken så pass grundligt att jag vill uttrycka en vädjan att utbildningsministern verkligen tar sig en titt på de här förhållandena. Jag skall, herr talman, inte ta upp kammarens tid genom att yrka bifall till min motion utan slutar med denna vädjan till utbildningsministern.
Herr talman! Det var inte så mycket till utskottet herr Wachtmeister i Johannishus vände sig som till statsrådet. Jag tycker att utskottet har uttalat sig mycket positivt när vi skriver att de önskemål om ytterligare förstärkningar som framförts i motionen är beaktansvärda. Efter herr Wachtmeisters anförande är jag kanske något förvånad över att han inte begärt mer än tre tjänster; det föreföll som om det fanns behov av många fler. Vi har i utskottet emellertid svårt för att avgöra hur många tjänster som skall vara placerade på det ena eller andra området. Här yrkas inte någonting annat än bifall till utskottets hemställan. Jag vill än en gång bara ha sagt att det enligt utskottets mening är beaktansvärda önskemål om förstärkningar som har framförts. Utskottet har inte ansett sig kunna gå längre. Det är mycket vanligt att det kommer in önskemål om flera tjänster, men det vill till mycket starka motiv för att utskottet skall kunna gå in i detalj i en sådan här fråga. Det har vi inte kunnat göra i detta fall.
Herr talman! Jag ville, snäll som jag är, inte besvära utskottets ordförande genom att tvinga honom att gå upp i någon polemik före lunchen. Det var därför jag hela tiden riktade mig till utbildningsministern och inriktade mitt anförande, inte på vad som står i min motion, utan på hur vi skall ha det i framtiden.

Herr talman! Det marinarkeologiska intresset har vuxit snabbt här i Sverige. Till icke ringa del hänger det samman med fyndet och bärgningen av regalskeppet Wasa. Wasavarvet är ett internationellt sett helt unikt museum. Det kan nämnas att det är landets mest besökta museum om man undantar Skansen. Det finns gott om mycket gamla skeppsvrak runt de svenska kusterna. Det beror dels på den olyckliga omständigheten att skärgårdsfarvattnen förr var svårnavigerade — det är de för all del i dag också — dels på den lyckliga omständigheten att det inte finns skeppsmask i våra kustområden mot Östersjön. Masken finns dock på västkusten ner mot Öresund, kring de danska öarna och vid Östersjöns södra kustområden. Av dessa skäl har vi här i landet utomordentligt goda förutsättningar för skeppsbyggnadshistorisk och handelshistorisk forskning. Inom sjöhistoriska museet finns numera erfarenheter och kunskaper samlade inom det marinarkeologiska området som torde sakna motsvarigheter i andra länder. Museet har efter Wasabärgningen påbörjat en inventering av vrak, främst inom Stockholms skärgård. Samtidigt har intresset för sportdykning flammat upp, och man räknar med att det finns betydligt över 10 000 amatördykare i Sverige. Det är självklart att de är intresserade av gamla vrakfynd. Jag är övertygad om att de allra flesta känner respekt och ansvar inför dessa kulturminnen. Risk finns ändå att någon genom okunnighet eller genom vårdslöshet kan vålla skador. I sin anslagsframställning inför det kommande budgetåret påpekar sjöhistoriska museet att utvecklingen — inte minst exploateringstrycket i kustregionerna — ställt ökade krav på museets fältundersökningsavdelning. Man begär därför förstärkta resurser inom denna sektor. Statens kulturråd har i sitt yttrande tillstyrkt att museet på sin fältavdelning får en personalförstärkning med en amanuens och en assistent. Departementschefen har inte ansett sig kunna biträda detta i budgetpropositionen. Kulturutskottet har i sitt betänkande nr 5 i höstas uttalat, att det är angeläget med ett effektivt skydd för de marina fornlämningarna. Detta till trots vill utskottets majoritet inte ge museet sitt stöd på denna punkt. Centerledamöterna i utskottet har en annan uppfattning. Vi tycker inte att det i och för sig alltid är så lustigt att gå in i en speciell institutions anslagsframställning — det påpekade utskottets ordförande nyss — och peka på att de eller de önskade tjänsterna bör inrättas. Just i det här fallet finner vi det dock vara angeläget att sjöhistoriska museet får åtminstone två av de tre tjänster det behöver för sitt fältarbete. Museet kämpar dess värre mot tiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8.
Herr talman! Utan att på något sätt förringa frågans betydelse ber jag att kort och gott få yrka bifall till utskottets hemställan under denna punkt.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas bl.a. anslag till statistiska centralbyrån avseende statistik, register och prognoser, uppdragsverksamhet samt folkoch bostadsräkningen 1975. Anslaget till SCB ökas med 33 milj.kr., men av detta belopp är mer än 29 milj.kr. prisoch löneomräkning. Föredragande statsrådet anser att SCB bör konsolidera och se över sin verksamhet inom ramen för ett måttligt ökat anslag. Det finns anledning att understryka den uppfattningen. Dessutom måste uppmärksamheten skärpas när det gäller nya uppgiftskrav på allmänheten och inte minst de hårt pressade mindre företagen. Ett sätt att minska uppgiftskraven är att förbättra samordningen. Ett exempel på sådan samordning är arbetet på regionalstatistikens område. En arbetsgrupp inom SCB har utrett just denna fråga i syfte att bättre tillgodose statistikbehov inom länsstyrelsernas och kommunernas arbetsområde och att finna former för att undvika onödigt dubbelarbete vid statistikframställningen och samordna den regionala statistiken. Som ett inslag i den samordningen arbetar SCB med utvecklingen av en regionalstatistisk databas. En sådan databas för gemensam användning innebär naturligtvis inte något ställningstagande till hur ansvar och resurser för samhällsplaneringens statistikbehov skall fördelas i framtiden. SCB föreslår dessutom att verket skall få resurser för att fortsätta kart lägga möjligheterna att utveckla ett system för regionalräkenskaper. Därigenom skulle en bättre regionaliserad sysselsättningsstatistik kunna erhållas. För den uppgiften behöver SCB 360 000 kr. Från centerns sida anser vi att det här utvecklingsarbetet har ett direkt samband med utvecklingen av en regionalstatistisk databas. Dessutom pågår på olika håll —- i ett antal kommuner och inom expertgruppen för regional utredningsverksamhet, ERU — arbete med olika modeller av regionalräkenskaper. Det ligger naturligtvis en risk i att arbete pågår på en mängd olika håll samtidigt, nämligen risken att man arbetar fram olika modeller som inte utan vidare kan samordnas och jämföras på riksplanet. Det innebär alltså en risk för slöseri med resurser. Vi är från centerns sida övertygade om att en utveckling av regionalräkenskaper är en viktig utvecklingslinje för att fördjupa våra kunskaper om välståndsoch välfärdsutvecklingen i olika delar av landet. Dessutom kan ett regionalstatistiskt system öka effektiviteten i samhällets regionaloch sysselsättningspolitik. Vi får helt enkelt ett bättre underlag för den politiken. Vi kan dessutom konstatera, att Sverige inte är något föregångsland på det här området. Regionalräkenskaper på olika ambitionsnivåer, som nu håller på att ytterligare höjas, finns i Norge och Nederländerna i form av regionaliserade nationalräkenskaper. I Finland arbetar man med regionala produktionskonton m.m. F.ö. finns ansatser till regionalräkenskaper i ett flertal industriländer, t.ex. inom EG-området. Det är helt klart att Sverige har anledning att ägna regionalstatistiken speciellt intresse med hänsyn till landets ytvidd i kombination med en regionalt sett ojämn befolkningsfördelning. Det räcker i det här avseendet att hänvisa till den aktuella debatten om Stålverk 80 och övre Norrlands hittills ensidiga roll som råvaruleverantör. Spridningseffekter av olika regionalpolitiska satsningar kräver ökade kunskaper, som ett system av regionalräkenskaper skulle kunna ge. SCB-arbetsgruppens förslag — Samordning och samarbete inom regionalstatistiken — har varit på remiss till centrala myndigheter, länsstyrelser och vissa kommuner. Avsnittet om regionalräkenskaperna har fått ett mycket positivt bemötande av remissinstanserna. Det gäller främst remissvaren från kommuner och länsstyrelser. Låt mig som exempel på detta bara citera vad planeringskontoret i Stockholms läns landsting säger: ”Det är ytterst angeläget att i detta sammanhang framhålla behovet av en kraftig utbyggnad av den regionala statistiken. Det är viktigt att arbetet med själva räkenskapssystemet fortsätter.” Tyvärr har utskottsmajoriteten inte följt centerns förslag med hänvisning till, som man säger, ”den relativt ambitiösa satsningen inom regionalstatistiken”. Föredragande statsrådet är lika kortfattad i sitt avstyrkande av SCB:s förslag. Han säger: ”Beträffande SCB:s förslag att utveckla ett system av regionalräkenskaper har jag inte beräknat några medel för fortsatt utvecklingsarbete.” Någon motivering ges alltså inte. Det kan bero på att viljan att förbättra — Nr 84 beslutsunderlaget för regionaloch sysselsättningspolitiken inte är särskilt Onsdagen den stor, men jag hoppas att det inte är så. Det ekonomiska argumentet 17 mars 1976 är nämligen inte särskilt starkt. Det rör sig om 360 000 kr. Vi hävdar = från centerns sida, att det gäller att öka effektiviteten i fråga om de Anslag till statistismedel som anslås för regionaloch sysselsättningspolitiken. I det samka centralbyrån manhanget rör det sig som bekant om miljardbelopp. Då kan 360000 = m.m. kr. mycket väl försvaras. Dessutom är det så — vilket utskottsmajoriteten bör uppmärksamma -— att regionalstatistikens sammanlagda medelsökning i procent är mindre än vad SCB får i procentuell ökning totalt sett för statistik, register och prognoser. Det stämmer inte riktigt med vad utskottsmajoriteten skriver om en relativt ambitiös satsning. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 2, till följdreservationen 3 b angående anslaget och i övrigt till civilutskottets hemställan i dess betänkande nr 14.

Herr talman! Jag skall kort kommentera de reservationer som är fogade vid detta utskottsbetänkande. I reservationen 1 har man följt upp ett yrkande i en moderat partimotion, innebärande krav på att den s.k. huvudundersökningen rörande den dolda brottsligheten genomförs under nästkommande år, en fråga som herr Adolfsson nyss nämnde. Som framgår av utskottsbetänkandet har en provundersökning rörande dessa frågor gjorts genom SCB:s försorg, och avsikten var att utvärderingen av denna undersökning skulle föreligga färdig i maj 1975. Genom förseningar har emellertid tidsprogrammet förskjutits, och därför har SCB i sina petita till regeringen inte tagit upp några medel för nästkommande budgetår för den s.k. huvudundersökningen. Finansministern har för sin del på den punkten följt SCB:s förslag - en omständighet som förefaller helt naturlig. Inte heller utskottet har ansett att de skäl som har förebringats i moderaternas partimotion är av den halten att vi haft anledning att frångå det förslag som föreligger i propositionen. Därför har utskottet avstyrkt 67 förslaget i fråga. Jag ber alltså att på den här punkten få yrka bifall till utskottets hemställan. I reservationen 2 har den fråga tagits upp som Olof Johansson i Stockholm här nyss pläderade för, nämligen frågan om ytterligare medel för ett system för s.k. regionalräkenskaper. Såsom framgår av utskottsbetänkandet har finansministern i budgetpropositionen föreslagit medel till fortsatt utvecklingsarbete för upprättande av ett regionalstatistiskt kansli och för anslutning regionalt av det centrala företagsregistret. Däremot har inga medel tagits upp till just det ändamål varom denna reservation handlar, beräknade av SCB till 360 000 kr. I reservationen 3 b föreslås därför, i konsekvens med reservationen 2, att ytterligare medel skall upptas med 360 000 kr. för ifrågavarande ändamål. Civilutskottet har inte ansett sig böra biträda centerpartiets förslag på den här punkten. De av finansministern framlagda förslagen innebär såsom framgår av betänkandet att för regionalstatistiska ändamål skall upptas ca 4,9 milj.kr. för nästa budgetår, en medelsökning med 900 000 kr. Man kan naturligtvis ha olika meningar om huruvida detta är ambitiöst eller inte. Olof Johansson i Stockholm tycktes för sin del anse att ambitionsgraden här var för låg. Utskottsmajoriteten har emellertid ansett att ambitionsnivån är av det slaget att ytterligare medel inte bör tas upp för detta ändamål, och alltså har vi avstyrkt förslaget. Jag ber därför att här få yrka bifall till utskottets hemställan. Herr Olof Johansson nämnde i sitt anförande att bl.a. Stockholms läns landstings planeringskontor har haft en positiv inställning till tankegångarna rörande regionalräkenskaper. I och för sig är det väl ingen som är negativ till ett allt bättre statistiskt underlag, men jag ber ändå att få citera några rader ur remissutlåtandet från Stockholms läns landstings planeringskontor. Där sägs bl.a.: ”Vad slutligen gäller utformningen av systemet för regionalräkenskaper finns det skäl att varna för en alltför hög ambitionsnivå. Att döma av den takt i vilken den regionala statistiken byggts ut kommer för överskådlig framtid bristen på data att helt omöjliggöra användandet av mera sofistikerade räkenskapssystem. Det förefaller därför onödigt att i dag bygga upp ett system som inkluderar finansiella strömmar eller välfärdskomponenter som ligger utanför det traditionella ekonomiska räkenskapssystemet. Om regionalräkenskaper skall komma till användning inom rimlig tid krävs att ambitionerna hålls på en sådan nivå att man kan fylla systemet med data.” Bakom de orden skymtar i varje fall jag ett visst dilemma, nämligen i fråga om möjligheterna att på ett meningsfullt sätt just nu och inom den närmaste framtiden bygga upp en form av regionalräkenskaper. Slutligen, herr talman, till reservationen 3 a, där moderata samlingspartiet föreslår en nedprutning av anslagen för de ändamål som vi nu behandlar, alltså anslagen till statistiska centralbyrån m.m., som upptar 18 611 000 kr. Detta förslag bör, anser jag, ses mot bakgrund av att man vill öka SCB:s insatser när det gäller den s.k. dolda brottsligheten. Några förslag från motionärernas sida hur SCB skall omfördela sina medel har inte lämnats. Detta överlämnar man alltså åt SCB. Jag tycker det hade varit klädsamt om moderaterna hade anvisat hur en fördelning borde ske. Om man skall lämna utrymme för de önskemål moderaterna har hade det varit rimligt att tala om på vilka punkter en nedskärning borde ske. Detta har man alltså inte gjort. Man säger bara att dessa kostnader får täckas genom omdisponering av anslaget. Det är, enligt mitt förmenande, ett något lättvindigt sätt att skilja sig från frågan. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till civilutskottets förslag på samtliga punkter.
Herr talman! Jag noterar bara att utskottsmajoriteten på den här punkten hade talat om en relativt ambitiös satsning inom regionalstatistiken. Jag ägnade mig då åt litet procenträkning och konstaterade att satsningen på hela den här biten — på statistik, register och prognoser — ökar anslaget med 20,9 procent. För den regionalstatistiska delen ökar den med 18,5 procent. Där ligger alltså ambitionsnivån lägre än totalt sett.

Man bör inte lägga sig på en hög ambitionsnivå inledningsvis. Det är också detta som Stockholms läns landstings planeringskontor uttalar sig mot, samtidigt som man säger att det är viktigt att arbetet med själva räkenskapssystemet fortsätter — vilket det alltså inte kan göra, eftersom finansministern inte föreslår några medel. Utskottsmajoriteten följer ju finansministern i det avseendet. Sedan tror jag också att detta på sikt kan leda till bakslag. Vi bygger upp en regionalstatistisk databas. Då är det väldigt viktigt hur man bygger upp den och vilken statistik man plockar in i det systemet. Vi menar från centerns sida att genom att bygga upp en regionalstatistisk databas samtidigt med ett system för regionalräkenskaper, så kommer regionalräkenskaperna att kunna påverka den regionalstatistiska databasen. Detta måste vara rimligt och en gardering inför framtiden så att man inte då behöver förändra den regionalstatistiska databasen när man kommer på bättre tankar och också satsar på ett regionalstatistiskt system. Vi tror att det här systemet måste komma. Vi hoppas, att herr Henrikson håller med oss på den punkten.
Herr talman! Naturligtvis kan man när det gäller sådana här frågor ha olika utgångspunkter för vad man anser bör genomföras. Av det remissmaterial som jag tidigare åberopade och som herr Olof Johansson nämnde framgår det mycket klart att det är delade meningar om den här frågan. Det är delade meningar främst om huruvida vi nu är framme vid den tidpunkt då man bör tillmötesgå dessa önskemål. Jag sade tidigare att det i och för sig finns ett intresse av ett så gott underlag som möjligt för beslut som skall fattas — oavsett om de fattas här eller på andra håll. När det gäller just detta med regionalräkenskaper är meningarna mycket delade. Södermanlands län säger bl.a.: ”Då ett utbyggt system med regionalräkenskaper bedöms vara kostnadskrävande synes dock en utbyggnad härav ej vara ett förstahandsintresse.” Östergötlands läns landsting har också kritiska synpunkter när det gäller att nu genomföra detta. Samma är förhållandet med vissa kommuner som jag här av tidsskäl inte går i på. Bilden är med andra ord splittrad när det gäller uppfattningarna i den här frågan, och jag tror att utskottets inställning för dagen i varje fall är den rimliga. Vi får se vad som kommer att hända i framtiden.
Herr talman! Jag vill bara helt kort korrigera den något skeva framställning som herr Henrikson gör om remissopinionen. De största skillnaderna finns mellan centrala myndigheter å ena sidan och länsstyrelse och kommuner å den andra. Här finns alltså den gamla kända motsättningen mellan centrum och periferin. Tyvärr är det nog också så att våra delade värderingar om betydelsen av regionalpolitiken och ett bra underlag för den till en del ligger bakom våra olika ställningstaganden i den här frågan.
Herr talman! Det senaste som herr Olof Johansson i Stockholm nu kom in på trodde jag inte skulle behöva förekomma i den här debatten. Jag tror inte att det här var fråga om att vi har olika intresse för att tillgodose rimliga krav på beslutsunderlag, framtaget genom olika slag av statistiska undersökningar och bearbetning av dessa undersökningar. Jag tror inte heller att riksdagen, som då får förmodas vara det mest centrala av allt centralt som tänkas kan, skulle hysa den uppfattningen att vad som sker ute i de olika regionerna skulle sakna intresse. Tvärtom torde det förhålla sig så att intresset är väl företrätt också här när det gäller att inse betydelsen av en rimlig och riktig regional utveckling.

Herr talman! Sysselsättningsfrågorna är av allra största vikt, det är vi alla ense om. Målsättningen ”arbete åt alla” får aldrig bli endast en vacker tanke utan måste vara en engagerande riktpunkt för allt vårt sam = Nr 84 hällsarbete. Men skall vi lyckas nå det målet, måste vi ta till vara alla Onsdagen den möjligheter som står oss till buds när det gäller att främja en vettig 17 mars 1976 sysselsättningspolitik. En angelägenhet som då träder fram i fokus och i i detta sammanhang pockar på uppmärksamhet är kravet på kännedom = Anslag till statistisom arbetsmarknadens utveckling och behov och utbildningsmöjlighe — ka centralbyrån ternas anpassning till dessa behov. Det är absolut nödvändigt med bättre — m.m. samordning och anpassning därvidlag, om målsättningen ”arbete åt alla” någonsin skall bli verklighet. Detta är anledningen till att jag år efter år tagit upp frågan om en förstärkning av prognosverksamheten på arbetslivets område för att därmed möjliggöra en anpassning av utbildningsmöjligheterna till arbetslivets behov. Tyvärr har jag rönt ringa förståelse för min strävan från utskottets och riksdagens sida, men jag vet att detta är frågor som tränger på och som kommer att uppmärksammas på ett helt annat sätt i en nära framtid. Det får då bli min tröst att jag tidigt tog upp dessa frågor.

Enligt centralbyrån saknas f.n. tillräckliga kunskaper om anpassningsmekanismerna när det gäller att ta hand om olika utbildningsgrupper på arbetsmarknaden. Det saknas också kunskaper om verkan av utflödet från utbildningsväsendet på den arbetskraft som redan befinner sig i arbete.

Det råder inte något som helst tvivel om att SCB vill och kan göra mer på det här området, om SCB får större resurser. För egen del är jag helt övertygad om behovet av en förstärkning av prognosverksamheten och om möjligheterna att åstadkomma nyttiga resultat av en sådan satsning, ifall nödiga resurser ställs till förfogande. Man behöver inte vara länge i kontakt med arbetsmarknaden för att upptäcka behovet av en bättre anpassning mellan utbildningsmöjligheter och arbetsmarknad. Inte sällan träffar man företagare som klagar över brist på arbetskraft, medan vi samtidigt har långa köer på arbetsförmedlingen. Den s.k. anpassningsmekanismen fungerar helt enkelt inte. Det kan aldrig upphöra att förvåna mig hur regering och riksdag villigt anslår miljardbelopp för omskolningsverksamhet under det att man är 7 tämligen kallsinnig när det gäller att ställa medel till SCB:s förfogande för att skaffa fram material som gör en bättre anpassning mellan utbildningsmöjligheter och arbetsmarknadens behov möjlig. Med andra ord: Att laga i förväg intresserar mindre än att bota i efterhand. Utskottet nämner i förbigående att ”inom SCB övervägs att med anledning av skrivelse från regeringen i maj 1975 begära medelsförstärkning för bl.a. prognosverksamheten för att möjliggöra ytterligare beräkningar av den typ som gjordes för U 68”. Men varför i all världen är utskottet då så kallsinnigt gentemot motionsyrkandet? Man har inom SCB:s prognosinstitut påbörjat ett utvecklingsarbete för att tillgodose behovet av anpassning mellan utbildningsväsen och arbetsmarknad, men man har inte resurser att fortsätta och fullfölja det arbetet. Sysselsättningsutredningen säger också i sitt betänkande Arbete åt alla att den statistiska informationen om arbetsmarknaden behöver kompletteras för att man skall kunna bygga upp en aktiv sysselsättningsplanering. SCB uppger att SCB f.n. inte har resurser att utföra egna näringsgrensprognoser. Allt det här understryker, som jag ser det, med stor kraft vikten av att centralbyrån och dess prognosinstitut får ökade resurser. Och detta är ingen obetydlig fråga. Tvärtom är frågan av mycket stor betydelse, särskilt för vår ungdom som söker in till skolor och över huvud taget vill utnyttja utbildningsmöjligheter av olika slag, liksom för alla ungdomar som är färdiga med sin utbildning och skall orientera sig på arbetsmarknaden. För egen del fäster jag utomordentligt stor vikt vid de här frågorna och begär en bättre kartläggning av arbetsmarknaden, dess utveckling och behov, inte minst därför att det utgör förutsättningen för den anpassning av utbildningsmöjligheterna som jag menar är så viktig. Det här är en ungdomsfråga av mycket stor vikt — jag tar inte tillbaka ett ord av det påståendet. Och jag kan inte annat än vädja till er alla, kammarledamöter, att ta på det här problemet med mycket stort ansvar och med mycket stort allvar. Enligt min mening är varje litet framsteg av betydelse för ungdomarnas sysselsättningsmöjligheter.

förhöjt anslag för arbetsmarknadsprognoser. Jag vet att det är ett relativt litet belopp i sammanhanget, men det är ändå ett uttryck för en vilja att gå längre i det här avseendet.

Herr talman! När man lyssnade på herr Westberg i Ljusdal fick man nästan det intrycket att de 270 000 kr. som det här handlar om är vad som egentligen behövs för att allting sedan skall vara väl beställt. Jag utgår ifrån att det var litet övertoner i herr Westbergs inlägg nyss. Utskottets ställningstagande är självfallet inte något uttryck för att vi nedvärderar betydelsen av de frågor som tagits upp i motionen rörande sysselsättningen för såväl ungdomar som andra grupper.

Vi är alla överens om att dessa frågor är ytterst betydelsefulla, och här är det mera en fråga om vilka metoder och medel vi skall sätta vår lit till. Vi får inte — och nu uttalar jag mig personligen, eftersom det inte framgår av betänkandet — hänge oss åt någon övertro på att prognoser i sig löser alla problem. Det tror jag f.ö. inte heller att herr Westberg menar. Där har ju herr Westberg också möjligheter att nyansera sig något. I utskottets betänkande nämner vi det arbete som pågår genom sysselsättningsutredningens försorg och framför allt det fortsatta arbetet som utredningen skall ägna sig åt samt de förslag som kan bli en följd av det arbetet. Dessutom görs det betydande insatser utanför de anslag som vi just nu diskuterar. Vi har bl.a. den ökade satsningen på datautrustningen, en fråga som vi kommer att behandla inom den allra närmaste tiden. Den satsningen kommer att innebära ökade möjligheter för dem som skall sköta dessa uppgifter att ta fram det underlagsmaterial som det kan föreligga behov av. Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar är ju en sak som vi av och till blir påminda om i anslutning till att resultaten av dessa undersökningar redovisas. Deras syfte är självfallet inte — som man kanske ibland får ett intryck av att det skulle handla om — att den ena eller andra får möjlighet att kritisera hit eller dit. De har naturligtvis det mera allvarliga syftet att skapa kännedom om förhållandena på arbetsmarknaden. Utskottet menar — på den punkten är utskottet enhälligt, som också herr Westberg konstaterade — att det i dagsläget inte finns skäl att tillmötesgå motionsyrkandet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag också på denna punkt.

Herr talman! Herr Henrikson anklagar mig för att ta till övertoner i debatten. Jag vill till mitt försvar säga att det inte är första gången jag försökt vinna förståelse för dessa synpunkter här i kammaren. Men det är sista gången jag har tillfälle att diskutera dessa problem i Sveriges riksdag. Under sådana omständigheter tycker jag att man har rätt att säga ifrån i en fråga som man känner för och anser vara utomordentligt viktig. Jag tror ingen — inte ens herr Henrikson — kan påstå att anpassningen mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsmöjligheterna i dag fungerar tillfredsställande. Jag behöver bara påminna om akademikeröverskottet, låt vara att det är något mindre nu än tidigare. I det sammanhanget upplevde vi denna bristande anpassning utomordentligt starkt. Vi har just nu lärarproblemet som kräver insatser, därför att anpassningsmekanismerna inte fungerar. Nu säger statistiska centralbyrån: Får vi resurser, så skall vi gå vidare och skaffa fram bättre verktyg för en anpassning mellan arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter. När man nu säger det och begär ytterligare resurser, varför kan vi då inte gå centralbyrån något till mötes och därmed skapa fram de ytterligare resurser som behövs? Jag håller givetvis med herr Henrikson — det måste jag göra — när han säger att 270 000 inte kan vara helt avgörande. Nej, det sade jag redan i mitt första anförande. Men det vore uttryck för en vilja från riksdagens sida, och det skulle föra ett stycke på väg. Det väsentliga är att vi kommer ett stycke framåt för att sedan kunna gå vidare. Jag finner att detta är utomordentligt viktiga ungdomsfrågor. Det tar jag inte tillbaka ett ord av.
Herr talman! Jag vill påminna herr Westberg om att regeringens förslag på denna punkt innebär ett medelstillskott utöver tidigare anslag med 900 000 kr. Självfallet kommer en del av dessa pengar att användas för just de ändamål som herr Westberg nu ömmar för. Jag måste beklaga mig själv för att jag är den som måste göra herr Westberg besviken sista gången han har tillfälle att diskutera dessa frågor i kammaren. Jag tror emellertid inte att röstläget i sig spelar så stor roll. Det viktiga är snarare den sakliga tyngden i argumentationen. Jag vill inte frånkänna herr Westberg vare sig det ena eller det andra i detta sammanhang. Men här är det som sagt fråga om hur mycket vi kan satsa på olika områden. Vi kan båda trösta oss med att dessa ändamål successivt i ökad omfattning kommer att bli tillgodosedda.
Herr talman! Jag ber att ännu en gång få citera följande passus för herr Henrikson: ”Undersökningens övergripande syfte avses vara att studera anpass olika utbildningsgrupper.” itne nte Detta har utskottet citerat ur statistiska centralbyråns petita. Men ut — Anslag till statistis skottet tillägger: ”Finansministern har inte beräknat medel för under — ka centralbyrån sökningen.” Och utskottet följer finansministern. Vad mer återstår att m.m. säga härom?

Herr talman! Under den här punkten behandlas frågan om kommunal beredskapsplanläggning. Ursprungligen beräknades arbetet med den kommunala beredskapsplanläggningen vara avslutat under budgetåret 1975/76. Detta förutsatte i sin tur ett anslag på 2,5 milj.kr. årligen. Anslagen kom emellertid att bli betydligt lägre, och därför har den ursprungliga målsättningen inte kunnat uppfyllas. Nu anger departementschefen i budgetpropositionen att denna planering bör kunna avslutas under budgetåret 1977/78. Centerns representanter i civilutskottet har under en följd av år träget reserverat sig på denna punkt och velat följa den ursprungliga målsättningen. Då det nu anges att planen kommer att vara färdig under budgetåret 1977/78, tycker vi att måluppfyllelsen ligger så pass nära i tiden att man kan avvara vårt yrkande om högre anslag i år. Innan jag går vidare vill jag erinra om att om riksdagen från början hade bifallit centerreservationen, hade denna viktiga del av totalförsvarsplaneringen varit helt genomförd under detta budgetår. Under de gångna åren har vi från centern varit ensamma om vårt yrkande på denna punkt. Det är därför med en viss glädje vi noterar att insikten om denna planerings betydelse har spritt sig i år. I en moderatreservation yrkas på höjt anslag. Det är visserligen välkommet med stöd till förstärkta insatser, men det är i nuläget något av att kasta in jästen efter brödet i ugnen. Utskottet har därför avstyrkt motionen med hänvisning till att vi nu är så pass nära det uppställda målet. Det är emellertid en annan sak, som centerledamöterna liksom föregående år har reserverat sig emot och som jag skulle vilja ta upp, nämligen en brist i lagen om kommunal. beredskap. Enligt den lagen kan statsbidrag inte utgå för de kompletterande teleanordningar som installeras av kommunerna i beredskapssyfte. Utbyggnaden av dessa anordningar har med åren blivit en allt viktigare del av beredskapsåtgärderna. Åtgärdernas omfattning kunde inte helt förutses 1964, då lagen tillkom och planeringsverksamheten började. Det styrks av att televerket under tio år inte gav ut några fackanvisningar för hur detta skulle gå till. Fackanvisningarna kom först 1974. I sina anvisningar säger televerket att utbyggnaden i största möjliga utsträckning bör ske redan i fredstid. Under civilförsvarsberedskap kommer verkets resurser inte att räcka till ens för att göra förberedda anordningar. Enligt anvisningarna skall vidare i fredstid upprättas och å jour-hållas en s.k. krigstelekatalog, där alla erforderliga abonnemang bör finnas upptagna. Men när det saknas statsbidrag för dessa kostnader, kommer kommunerna att vara mindre benägna att göra de installationer och teckna de abonnemang som krävs för att den krigsorganiserade kommunen skall fungera som avsetts. Även Kommunförbundet har påtalat detta förhållande. Där beräknar man att ca hälften av landets kommuner kräver kompletterande anordningar för att kunna fungera i krigsorganisationen. Därför kräver förbundet att skyldigheten att vidta kompletterande teleanordningar skall lagfästas och att statsbidrag till dessa anordningar skall utgå med 90 946 liksom till vissa andra anordningar, t.ex. gas, el och vattenförsörjningen, som redan nu omfattas av denna lagstiftning. Vi från centern har funnit detta vara ett angeläget och rimligt krav. Därför har vi reserverat oss på denna punkt, och jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av fru Olsson i Hölö m.fl.
Herr talman! Till det utskottsbetänkande som nu behandlas har, som här har nämnts, fogats en reservation, avseende den kommunala beredskapsplanläggningen. Reservationen är föranledd av motionen 868 från center-, moderatoch folkpartiledamöter med herr Eriksson i Ulfsbyn som första namn. I den motionen yrkas att kommunernas skyldighet att utföra kompletterande teleanordningar i beredskapssyfte skall lagregleras och att statsbidrag skall utgå för detta ändamål. Det yrkandet överensstämmer med yrkandet i en motion som civilutskottet behandlade 1974. I lagen om kommunal beredskap stadgas bl.a. skyldighet för kommunerna att vidta reservanordningar för gas-, vattenoch elektricitetsförsörjning samt de andra anordningar som erfordras för en planlagd inkvartering i kommunen. För sådana ändamål utgår statsbidrag med 90 26, eller med den högre andel av kostnaden som regeringen bestämmer. Nu vill motionärerna som sagt att även kommunernas skyldighet att sörja för kompletterande teleanordningar skall lagregleras och att samma statsbidrag skall gälla i detta avseende. I motionen påpekas mycket riktigt att Kommunförbundet i fjol gjorde en framställning till regeringen med hemställan om en sådan ordning. Vad som inte framgår av motionen men väl av utskottsbetänkandet är att regeringen i oktober förra året avvisade framställningen. Därigenom intog alltså regeringen samma ståndpunkt som civilutskottet och kammaren gjorde när ärendet förra gången behandlades i riksdagen. Då vi inom utskottsmajoriteten anser att det inte har framkommit något nytt i den här frågan, vidhåller vi vårt tidigare ställningstagande och yrkar avslag på motionen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid skatteutskottets betänkande nr 33 har inte fogats någon reservation. Därför skall jag heller inte komma med något yrkande. Jag vill emellertid inte underlåta att säga några få ord i denna fråga. Den flykt från yrkesfisket som vi tyvärr har måst bevittna under en följd av år har ju den senaste tiden gjort att myndigheterna börjat inse allvaret i vad som håller på att ske. Det har också tagits vissa initiativ. Regeringen har t.ex. på jordbruksdepartementets initiativ tillsatt en fiskerikommitté, som i vissa fall har arbetat mycket snabbt. Men det finns vissa förhållanden i vårt nuvarande skattesystem som skrämmer bort en stor del av yrkesfiskarna. Jag skall inte gå in på något Pomperipossaresonemang här. Jag kan heller inte peka på att fiskarna har så stora inkomster att det blir sådana verkningar som i Pomperipossafallet. Men det finns ändå faktorer i systemet som gör att fiskarna som egenföretagare känner sig satta åt sidan. Det har skett en del förbättringar på detta område, och i utskottsbetänkandet nämns också om detta. Riksskatteverkets beslut att medge rätt till vissa avdrag anser jag vara ett första steg på rätt väg. Utskottet säger också i sitt betänkande att man förutsätter att riksskatteverket tar initiativ till ändringar av grunderna för avdragsberäkningen. Jag vill gärna understryka att det är viktigt att så sker. I den motion som jag står som första namn på, 1975/76:1046, begärdes en utredning på denna punkt. Alldenstund det nu sitter en speciell fiskerikommitté, hade det varit lämpligt att utskottet uttalat att fiskerikommittén bör se över denna fråga. Yrkesfiskarens arbetsdag är som vi alla vet både lång och hård. Talet om sex timmars arbetsdag låter mer eller mindre som ett hån i en yrkesfiskares öron. De brukar visserligen själva sällan eller aldrig räkna sina arbetstimmar, men att de har en lång arbetsdag med hårt arbete vet vi. Förra året lämnade mellan 600 och 700 personer yrkesfisket. Vi hade hoppats kunna stoppa denna trend, men den tycks ändå fortsätta, och Nr 84 antalet yrkesfiskare i vårt land är nu nere i någonting mellan 4 000 och 5 000. I Norge har man ungefär liknande problem, och det har vi i någon mån också pekat på i motionen. Men i Norge har man gått litet längre = Yrkesfiskares rätt för att göra yrkesfisket attraktivt och få folk att stanna kvar i yrket samt = till avdrag för ökade att säkra rekryteringen. Därför har yrkesfiskarna där rätt att göra avdrag levnadskostnader med 8 000 kr. under förutsättning att de har gjort ett visst antal veckor — m.m. till sjöss — jag tror att det är ända nere i 15 veckor nu. Vi pekade på detta och sade att man skulle kunna tänka sig något liknande i Sverige. Utskottet har inte följt den linjen. Utskottet har yrkat avslag på motionen men hänvisat till att riksskatteverket sysslar med frågan. Jag vill påstå att de speciella förhållanden som gäller för yrkesfisket är sådana att det vill till speciella åtgärder framöver. Det räcker enligt mitt förmenande inte med vad riksskatteverket hittills lyckats göra. Man måste utan tvekan vidta sådana åtgärder att man får fiskarna att stanna kvar i sitt yrke. Dessa åtgärder — hur de än kommer att utformas — måste vidtas snart, medan vi har några yrkesfiskare kvar. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag tänker inte ta upp kammarens tid med att upprepa de argument som herr Åberg har framfört beträffande behovet av en översyn av avdragsreglerna när det gäller fiskarna utan jag instämmer helt i dem. Jag vill bara säga att många kanske inte riktigt har klart för sig vilka marginaleffekter som uppkommer genom de nuvarande bestämmelserna, som innebär att man inom en så pass vid ram som 125-175 fiskedygn inte får förändrat avdrag. Det medför en marginaleffekt i storleksordningen 1 000 kr. i avdrag, vilket i sin tur i skatt och sociala avgifter innebär i runt tal 750 kr., eftersom dessa fiskare beskattas enligt reglerna för företagare. Anledningen till att jag begärde ordet var närmast att jag litet grand vill utveckla problematiken för dem som går i den s.k. kustsjöfarten, eftersom utskottet nästan helt gått förbi den detaljen i motionen och i sitt uttalande uppenbarligen har missförstått densamma. Det är möjligt att jag har varit något oklar i formuleringen i motionen och att utskottet därför har kommit på villospår. I kustsjöfart gäller att de anställda ombord har sjömansskatt, vilket innebär att de har en särskild beskattning med hänsyn tagen till de speciella förhållanden som ligger i att bo ombord på en båt, att sällan kunna utnyttja de förmåner som det medför att vara på hemmaplan m.m. Men företagarna i kustsjöfart som är ombord på samma båt — i kustsjöfart är det i regel inte mer än högst en tredjedel, oftast inte mer än en fjärdedel 81 anställda; resten är företagare — kommer inte i åtnjutande av sjömansskatt. Som företagare beskattas de för den vinst som uppkommer i rörelsen som precis vilken företagare som helst på landbacken. Jag menar att dessa företagare rimligen borde ha rätt att få göra någon form av schablonavdrag med hänsyn till att de befinner sig i samma situation som sina anställda ombord men inte kan utnyttja de fördelar som sjömansskatten innebär för de anställda. Jag har förståelse för att utskottet menar att man får se över de här bestämmelserna och hänvisar till att betänkandet Samordnad traktamentsbeskattning f. n. är under övervägande inom finansdepartementet. Men jag vill betona att företagarna i fråga inte kan betala ut några traktamenten till sig själva — i den mån de inte driver företagen som aktiebolag. Många av dessa företagare driver sin verksamhet i form av handelsbolag och då blir reglerna annorlunda. Det är naturligtvis stötande för många av dessa småföretagare att lagstiftningen innebär att de anställda får göra schablonavdrag vid beskattningen medan en företagare, trots att han befinner sig i precis samma situation och är borta mycket hemifrån, inte får göra det. På liknande sätt förhåller det sig i många andra sammanhang. En företagare får inte betala ut traktamenten till sig själv med mindre än att han bildat aktiebolag. Då kan han ge sig själv samma traktamenten som de anställda får enligt gällande avtal. Bildar man inte aktiebolag, skall man bevisa vilka merkostnader man har och på så sätt få avdrag. Jag känner till ett mycket flagrant exempel på detta. En person hade varit anställd som handelsresande under många år och uppburit traktamente från företaget. Han hade fört sina anteckningar med utgång från det, och det hade aldrig varit någon diskussion om vilka avdrag han skulle få. Mitt under ett år förlorade han sitt arbete beroende på att företaget gick omkull. Han fick då åka, som det hette, på tantiem men sysslade med precis samma verksamhet som tidigare. Då förvägrades han göra avdrag för sista halvåret, av den storleksordning som han hade haft som anställd, eftersom han inte i detalj kunde styrka sina utgifter. Normalt får man ju inte några kvitton när man ringer från telefonautomater, parkerar bilar vid parkeringsautomater, köper tidningar i en kiosk osv. Allt detta täcks av traktamentet för de anställda och får sedan dras av inom ramen för de statliga traktamentena. Men en företagare som befinner sig i samma situation får inte automatiskt dra av dessa kostnader utan måste styrka sina utgifter, och det är ofta helt omöjligt eftersom han inte får kvitto på alla poster. Jag hoppas ändå att utskottets positiva skrivning skall leda till att man ser över dessa bestämmelser och försöker förenhetliga villkoren för anställda och företagare. Detta gäller i första hand kustsjöfarten, som jag haft visst intresse att kontrollera förhållandena för.
Nr 84 Herr talman! Låt mig först konstatera att hela utskottet står enigt bakom Onsdagen den sitt betänkande. Vi är inga motståndare till att fiskarna eventuellt får 17 mars 1976 ett högre schablonavdrag vid beskattningen, men vi har sagt att fiskarnas — organisationer i så fall bör visa behovet härav för riksskatteverket och = Yrkesfiskares rätt ta upp förhandlingar med detta för fastställande av nya schablonbelopp. = till avdrag för ökade Jag tror att det var herr Torwald som sade att det krävs ett relativt — levnadskostnader kraftigt tilltaget antal dagar, från gränsen 150 till gränsen 175 dagar, m.m. för att det högre beloppet skall medges. Det står i riksskatteverkets anvisningar: ”Schablonbeloppet kan frångås exempelvis om det visas att den faktiska höjningen i levnadskostnaderna varit avsevärt högre. Yrkas högre avdrag, bör uppgifterna om exempelvis antalet fiskedagar kunna styrkas genom förda anteckningar eller på annat sätt. Vidare bör jämkning ske om antalet fiskedagar understiger 125 eller överstiger 175.” Det kan alltså vara anledning att frångå schablonen även om antalet fiskedagar för havsfiske ligger mellan 150 och 175, för den händelse det påvisas att levnadskostnaderna har varit betydligt högre än vad schablonen förutsätter. Sedan tog Georg Åberg upp något som vi möter då och då i debatten om avgången från fisket, nämligen skattereglerna. I motionerna utgår man oftast vid sina jämförelser från Norge och pekar på att fiskarna där har det så och så ordnat och att motsvarande bör gälla också i Sverige. Herr Åberg sade att de svenska myndigheterna nu har börjat att reagera. Jag har antecknat mig för ett anförande på tre minuter, men tyvärr kommer jag väl, herr talman, att överskrida den tiden med kanske hundra procent. I det spörsmål som herr Åberg tar upp är det nämligen rätt allvarligt att man gör en jämförelse med Norge. I senaste numret av västkustfiskarnas tidskrift som har Helge Filipson som redaktör — ansvarig utgivare är Georg Åberg — citeras ur en beskrivning av motsvarande situation i Norge under 1975. Låt mig läsa upp vad Helge Filipson där refererar från Norge! I norska fiskarlagets tidskrift MÉA sägs: ”År 1975 blev på många sätt en väckarklocka bl.a. genom att man efter vart som problemen tornade upp sig fick så klara bevis på vad det betyder att vi har en råfisklov och en hovedavtale . Kort sagt, att fiskare har ordnade organisationsförhållanden, både fackligt och ekonomiskt, och ett väl etablerat och legaliserat förhållande till myndigheterna.

Sveriges Fiskares Riksförbund har uppdragit åt Jordbrukets Utredningsinstitut att arbeta med frågan, men en sådan utredning är sannerligen ingen enkel match. Med de starkt varierande försäljningssystem vi har i vårt land måste genomgripande förändringar till.

Den fiskerikommitté som Helge Filipson också referar till i sin ledare tillsattes en torsdag i höstas, och redan tisdagen därpå var den klar med ett förslag om 15 nya miljoner som stöd till fisket. Jag undrar om fiskets organisationer själva arbetar så snabbt att man där på bara fem dagar kan få fram 15 milj.kr. Eftersom det inte har yrkats någonting annat tidigare, herr talman, yrkar jag nu bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är en aning förvånad över att Valter Kristenson kommer med en sådan prinsessan-på-ärten-attityd i denna fråga. Jag kanske uttryckte mig oklart, men min mening var att säga att det händeren del på detta område. Jag tror inte jag sade att myndigheterna handlat ”först nu”, utan vad jag ville poängtera var att det faktiskt sker en del saker och ting. Jag sitter själv med i den fiskerikommitté som omnämndes tidigare och som Valter Kristenson påpekar att det skrivits om i tidskriften Svenska Västkustfiskaren. Den kommittén är tillsatt av regeringen och jag har kunnat konstatera att det varit ett fruktbart samarbete mellan jordbruksdepartementet och fiskets organisationer, så att vi har lyckats komma till relativt hyfsade resultat på de områdena. Vad vi skall diskutera nu är emellertid skatteutskottets betänkande. Kvar står det förhållandet att i Norge finns vissa bestämmelser på skattesidan vilka underlättar för fiskare. Det är bestämmelser som vi inte har någon motsvarighet till i Sverige men som de svenska fiskarna ser fram emot och gärna vill ha. Vad sedan organisationssidan beträffar kan jag ge Valter Kristenson rätt i att det håller på att ske ett uppvaknande även inom fiskets organisationer. Jag ger honom rätt i att vi inom organisationerna kanske för länge dröjt kvar i vissa verksamhetsformer. I dagens läge när antalet yrkesfiskare blivit så litet måste man tänka om och organisera om vissa saker. Det har gjort att de regionala förbunden tonats ner. Det är Sveriges fiskares riksförbund, den samlande organisationen, som får ta hand om det mesta av de stora frågorna. I den dialogen med statsmakterna vill vi arbeta vidare. Även där är Norge ett föredöme genom att statsmakterna gett fiskets organisationer mer eller mindre monopol på många områden. Vi kanske inte kan gå lika långt i vårt land. Fiskarnas antal här betyder inte så mycket befolkningsmässigt sett som de norska fiskarna gör i sitt land. Vi anser dock att vi är inne på rätt väg. Jag är något förvånad över att herr Valter Kristenson vill konstruera fram en klyfta som jag anser inte finns. Vi har pekat på vissa förbättringar som kan göras undan för undan, och jag tror att vi kan få gehör för våra förslag hos statsmakterna.
Herr talman! I mitt anförande ville jag påpeka för herr Åberg, att om man på skattesidan jämför sig med norrmännen så bör man även på andra områden inom fisket jämföra sig med de norska förhållandena. Då blir hela jämförelsen riktig, då haltar den inte. Jag är tacksam för herr Åbergs instämmande i det jag sade när jag citerade Helge Filipson. Jag är tacksam för att han utövar en egen kritik för dem han är satt att företräda. Och jag noterar också med tacksamhet att han är beredd till omprövning av tidigare ställningstaganden.
Herr talman! Låt mig bara säga att av den artikel som herr Kristenson refererade ur hade jag läst vartenda ord och godkänt vartenda ord innan den gick i tryck. Det som där har sagts uttrycker således mina egna uppfattningar.

Herr talman! Försäkringsavdraget för kapitalförsäkringar på 250 kr. för ensamstående och 500 kr. för makar har ju stått oförändrat sedan år 1963. Jag tycker då att det är rätt naturligt att det kommer motioner om förändring av dessa belopp. Det motiveras kanske framför allt av att vi haft en ganska avsevärd penningvärdeförsämring sedan dess. Vi har också haft en utveckling som inneburit att många får erlägga olika försäkringsavgifter som också skall räknas in i dessa belopp. Sålunda är avgifter t.ex. till arbetslöshetskassa inte avdragsgilla annat än inom det här schablonavdraget, medan däremot förmånerna är beskattade. Nu menar utskottsmajoriteten att detta problem är under beaktande i utredningar. Det är väl i och för sig riktigt i varje fall beträffande 1972 års skatteutredning. Jag kan inte förstå varför man då inte skulle kunna överlämna dessa motioner för beaktande till denna utredning. I detta betänkande har vi behandlat ytterligare ett yrkande, med anledning av en motion, nr 1019, som går ut på att man skulle få göra avdrag för de avgifter som erläggs för s.k. lång individuell sjukförsäkring. Sådan avgift borde vara avdragsgill vid sidan om de begränsade avdrag som numera finns för pensionsförsäkringar. Detta är ju en försäkringsform som innebär att kompensationskraven efter skatt aldrig kan uppgå till mer än 95 96 av inkomsterna. Det finns alltså en sådan begränsning att det inte skall kunna bli något missbruk. Dessa försäkringar fyller Nr 84 en ganska stor uppgift för många personer som inte, t.ex. via sin tjänst, Onsdagen den har fått dessa förmåner säkerställda. Det är därför som jag tycker att 17 mars 1976 det är befogat att man även gör en översyn för dessa försäkringar. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de två reservationer som Höjning av

Herr talman! Frågan om höjningen av försäkringsavdraget vid inkomsttaxeringen har ju behandlats vid åtskilliga tillfällen, och senast skedde det hösten 1975. Skatteutskottet har nu haft att ta ställning till två motioner med hemställan om höjning av försäkringsavdraget. Utskottet har intagit samma ståndpunkt som tidigare och hänvisar till att 1972 års skatteutredning har att pröva avdragsreglerna vid taxeringen. Även livförsäkringskommittén har frågan om försäkringsavdragen under övervägande. Utskottet finner alltså inte skäl att, som reservanterna önskar, översända motionerna till 1972 års skatteutredning. De påpekanden som motionärerna gör är säkert väl kända av 1972 års skatteutredning och livförsäkringskommittén, och vi har att invänta de förslag som kommer därifrån.

Väljer försäkringstagaren K-försäkringen, alltså kapitalförsäkringen, så är premierna avdragsgilla endast inom ramen för försäkringsavdraget, och utfallande försäkringsbelopp beskattas inte. Klassar man försäkringen som P-försäkring, dvs. pensionsförsäkring, så medges avdrag för premierna inom ramen för de beloppsmässiga begränsningar som gäller för sådana försäkringar, och utfallande försäkringsbelopp beskattas. Skatteutskottet förmenar att det av riksdagen beslutade utrymmet för avdrag när det gäller pensionsförsäkringar i flertalet fall tillgodoser även den i motionen aktualiserade försäkringsformen och finner därför inte anledning att tillstyrka motionen. Herr talman! Med hänvisning till det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Tillåt mig bara påpeka att de förmåner som utfaller på grund av en s.k. lång frivillig sjukförsäkring alltid är beskattningsbara, oavsett om man har erhållit avdrag eller inte för premierna. Detta förhållande att man skulle kunna välja att förklara försäkringen vara antingen P-försäkring eller K-försäkring är ju inget motiv för att inte premien i sin helhet bör vara avdragsgill. Jag tycker det är rimligt 87 att det avdraget kan göras vid sidan av de snävare bestämmelser som vi sedan föregående års beslut av riksdagen har när det gäller pensionsförsäkringar.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

I december förra året behandlade vi motionen 1975/76:2 av herr Takman m.fl. i anledning av propositionen 1975:74, som också gällde denna fråga. Jag kan här hänvisa till den motionens motivering och den debatt som då fördes här i kammaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1166.
Herr talman! Försvarsutskottet har i olika sammanhang, senast vid behandlingen av försvarets sjukvårdsstyrelses anslag förra året, pekat på den betydelse som hälsooch sjukvården har för vårt värnpliktsförsvar och understrukit behovet av en väl fungerande organisation på området. Man är också på ansvarigt håll medveten om detta. Sjukvårdsstyrelsen lade i december 1973 fram ett betänkande med förslag angående hälsooch sjukvården vid försvarsmaktens fredsförband.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

Herr talman! Under senare tid har vi som är kritiska mot den s.k. Hagapolitiken — det är många, och vi blir fler för varje dag — fått en lika oväntad som kärkommen draghjälp. I motsats till finansministern, som Astrid Lindgren i sin publicerade korrespondens vördnadsfullt kallar store hövding, tycker jag att det är utmärkt att en som av bemälde hövding inte betraktas som kompetent lägger sig i den politiska debatten. För vem är mer kompetent att yttra sig i den debatten än politikens offer? Skulle kompetens vara det mest utmärkande draget hos en politiker har världen just hört en av sina främsta politiker ta till orda, nämligen Astrid Lindgren. Den baksida av Hagapolitiken som Astrid Lindgren har pekat på, nämligen borttagandet av Pomperipossataket, är inte någon isolerad företeelse. Det finns fler nackdelar. I motionen 1975/76:1178 av herr Carlshamre m.fl. tas upp en nackdel som människor i yrkesaktiv ålder kanske inte tänker på och som de fackliga organisationerna tydligen inte heller har bekymrat sig tillräckligt mycket om. När folkpensionsoch sjukförsäkringsavgifterna har lagts över till arbetsgivaravgifter har utbytet för löntagarna blivit en högre nettolön utan motsvarande ökning av bruttolönen. Eftersom bruttolönen bestämmer tilläggspensionens storlek luras löntagarna på pensionspengar. Som pensionär betalar en f. d. löntagare inga socialförsäkringsavgifter och då har han alltså ändå inget utbyte av avgiftsöverföringarna, men pensionen blir lägre än den annars hade blivit. Det här är en allvarlig fråga. Missförhållandet måste rättas till. Av riksdagen beslutad pensionssäkerhet, 60 ?6 av de bästa 15 årens bruttoinkomster i värdesäkert genomsnitt, måste nås. Något annat är en kränkning av löntagarnas rättssäkerhet. Att det hela inte skulle kunna justeras inom ramen för ATP-avgifterna är uteslutet med hänsyn till det stora överuttaget. Motionärerna har begärt att pensionskommittén skall beakta detta inför avlåtandet av sina synpunkter på pensionspoäng och standardsäkring av pensionssystemet. Betänkandet kommer ju ändå tidigast i slutet av år 1976, och ledamöterna har god tid på sig att fundera. Alltså är motionsyrkandet minst sagt rimligt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Den motion som behandlas i betänkandet är en upprepning av motioner som har behandlats de senaste åren. Motionärerna kommer igen även i år, trots att de tidigare inte har haft några framgångar med sina framstötar i denna riktning. De har inga framgångar i år heller i utskottet — vi avstyrker motionen. Vi gör det framför allt med den motiveringen att hela problemkomplexet beträffande frågan huruvida den nuvarande övre gränsen för beräkning av pensionsgrundande inkomst är rätt avvägd eller bör höjas med hänsyn till utvecklingen efter tilläggspensioneringens tillkomst utreds av pensionskommittén. Av årets kommittéberättelse framgår att pensionskommittén avser att i slutet av året avge ett betänkande om intjänande av pensionspoäng inom tilläggspensioneringen, om avgiftsreglerna inom socialförsäkringarna och om standardsäkring av pensionssystemet. Under sådana förhållanden anser utskottet att man bör avvakta det betänkandet innan man tar ställning till motionsyrkandet. Herr Fridolfsson passade på att vädra sitt missnöje med Hagauppgörelserna. Han menar att löntagarna har blivit lurade på pensionspengar och talar om kränkning av pensionsrätten. Han säger att det är många som tycker att det är galet och att de blir allt fler. Och herr Fridolfsson är glad för den draghjälp som han har fått av författarinnan Astrid Lindgren. Hennes synpunkter skall jag inte ta upp här. Jag är emellertid inte så säker på att herr Fridolfsson har rätt när han säger att löntagarna är lurade. Uppgörelsen är ju sådan att den eventuellt mindre lönehöjningen kompenseras genom skattesänkning. Det är riktigt att om löneuttaget är lägre, så blir också pensionspoängen något lägre. Men om löntagarna nu har nytta av detta — och det har herr Fridolfsson inte bestridit — så har också pensionärerna nytta av det. Löntagarna är ju framtidens pensionärer. Som pensionärer i framtiden kommer de också att beskattas, eftersom de kommer att ha ATP-pension.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
Herr talman! Jag finner det rätt naturligt att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet med herr Fredriksson i spetsen känner sig illa berörda när vi diskuterar den här frågan. Det gäller här en löntagarfråga som skulle åstadkomma applåder på en LO-kongress. Vi moderater har i motionen och reservationen pekat på en negativ konsekvens för löntagarna som vi vill rätta till. Herr Fredriksson talade om vad man har vunnit genom Hagauppgörelserna. Från vårt håll har vi gång på gång slagit fast att ett skattesystem med de här enorma marginaleffekterna är oacceptabelt. Vi har också slagit fast att marginal effekterna tillsammans med de höjda arbetsgivaravgifterna slår igenom Nr 84 på priser och löner. I den nu aktuella motionen har vi velat rätta till Onsdagen den en för löntagarna negativ effekt av Hagauppgörelserna. Det råder näm 17 mars 1976 ligen inte något tvivel om att löntagarnas bruttolön som pensionen skall beräknas på kommer att ligga på en lägre nivå. Vi har också pekat på Reviderat in att det gott och väl räcker att via ATP-uttaget göra den kompensation - komstbegrepp inom som löntagarna har rätt att fordra.
Herr talman! Jag känner mig inte alls illa berörd av att man diskuterar den här frågan. I reservationen begär ni att motionen skall överlämnas till pensionskommittén. Pensionskommittén har, som jag redan sagt, uppdrag att utreda frågan, huruvida ett tak vid 60 ". av lönen är det riktiga eller om det bör höjas. Det är möjligt att det taket inte kommer att ligga fast för all framtid, men hela detta problem ligger ju hos pensionskommittén. Med er reservation försöker ni alltså att slå in en helt öppen dörr. Sedan förstår jag inte riktigt herr Fridolfssons fortsatta resonemang när han talar om orimliga skatter. Jag tycker att herr Fridolfsson på den punkten är ganska ologisk i sitt resonemang. Ni är ju inte alls nöjda med den skattesänkning som blev följden av Hagauppgörelsen. Ni vill ha mycket större skattesänkningar för att löneuttaget skall bli lägre. Vilka konsekvenser kommer det att få för löntagarna? Hur mycket skulle de i så fall luras på i fråga om pensionspoäng? Hela ert resonemang går ut på att lönerna är för höga, och ni menar att de måste vara höga därför att skatteuttaget är så stort. Det vill ni ändra på. Det slår lika ofördelaktigt i detta sammanhang som för löntagare. Jag vill tillägga att Hagauppgörelsen i alla fall innebar att det blir en lägre inflationstakt — det tror jag ingen kan förneka — vilket är till fördel för alla löntagare i detta land och inte minst för pensionärerna.
Herr talman! Det är riktigt att vi har betonat vikten av en ökad köpkraft för löntagarna. Vi har hävdat att en betydligt lägre marginalskatt ger en ökad köpkraft till resultat. Vad Medelsvensson fäster största vikten vid är hur och i vilken mån köpkraften ökar. Att exempelvis få 20 96 löneökning, som resulterar i 3 9 köpkraftstillskott, är inte mycket att hurra för. Herr Fredriksson började med att slå fast att han inte kände sig illa berörd av att vi har tagit upp denna fråga. Jag tycker att herr Fredriksson borde känna sig illa berörd.

Herr talman! Jag känner mig som ett statsråd som svarar på frågor, eftersom jag går upp i talarstolen så ofta, men jag skall säga några ord om socialförsäkringsutskottets betänkande nr 25. Beträffande rättvisekravet att inkomstprövningen slopas för dem som blivit änkor före 1960 har utskottets majoritet verkligen inget hållbart motiv för sin ovilja. Tvärtom är det fråga om dimridåer. Vad har framtida ställningstaganden om försörjarpensioner och invägningar i större sammanhang som gäller likställighet mellan könen med det här att göra? Riksdagen har för länge sedan gjort ett principuttalande att orättvisan skall röjas ur vägen. Gränsen 1958-1960 mellan inkomstprövning och icke inkomstprövning sattes av statsfinansiella skäl för 20 år sedan. De skälen finns inte längre — det är löjligt att påstå något annat. Dessutom kommer den drabbade gruppen att minska och slutligen att försvinna, därför att dessa människor blir ålderspensionärer, och då avlöses ju änkepensionen från folkpensioneringen av ålderspension. Riksdagen måste betänka att löften skall hållas även om utfästelserna är gjorda på 1950 talet, och det brådskar desto mera att göra rätt för sig nu. På den här punkten vill jag alltså yrka bifall till reservationen. Så några ord om det särskilda yttrande som fogats till betänkandet. Herr Turesson har motionerat om sambandet mellan avgifter och förmåner inom socialförsäkringssystemet. Hans yrkande avser införande av ett sådant samband. Införande av t.ex. änklingspension är givetvis befogat, och det kommer också att ske genom s.k. försörjarpension. Men det finns fler brister i sambandet avgifter-förmåner, där Haga II nyligen till betydande del så att säga satt klacken på socialförsäkringssystemets logiska beståndsdelar och tryckt till. Man sparade visserligen ATP-systemet, men även där har logiken knäckts i det avseendet att undantagande inte kan ske för ATP-avgifter vid uppdragsinkomster. Mot allt detta har vi moderater reagerat hårt. Partiet lämnade Haga II i protest, och vi kunde inte godkänna den uppgörelsen. Vi har mo tionerat flera gånger på mindre än ett år om både bibehållande och återinförande av avgiftstaket och för säkerhets skull om att ATP-avgifterna skall kunna skiljas ut vid uppdragsinkomster, i det fall den olyckan skulle ske att taket skulle ”blåsa av” trots våra protester. Här har riksdagen redan tillmötesgått motionärer i andra sammanhang. Sambandet mellan avgifter och förmåner — dvs. att man skall få något för de pengar man betalat — är för oss moderater en helig princip. Herr talman! Det skadar nog inte att jag än en gång återknyter till Astrid Lindgren, som ju också tycker illa om att man har tagit bort sambandet mellan avgifter och förmåner. I Aftonbladet framhåller man att Astrid Lindgren trots allt får behålla hela 15 "+ av sina 2 milj.kr. därför att hon är pensionär. Många tycker kanske också att det här är ointressant, det rör bara människor som har höga inkomster, och de får ”skylla sig själva”. Resonerar man på det viset, kan man ta kontakt med t.ex. en trålfiskare och höra vad han betalar i skatt och avgifter på sin ofta obetydliga inkomst. Till råga på allt uppgår dessa avgifter — som icke ger förmåner; något samband finns icke — tillsammans med skattepålagor till belopp som överstiger den totala inkomsten. Låt mig till slut, herr talman, göra ett tankeexperiment. Om jag i mitt lilla företag — jag är nämligen urtypen för en småföretagare — skulle anställa en person och säga till honom att ”utöver ditt grundavdrag och avdrag för resor till och från arbetet drar vi hela din inkomst i skatt och avgifter. Men var inte ledsen. Om halvtannat år får du tillbaka några tusen.” Hur skulle vederbörande då reagera? Jo, han skulle bli rosenrasande. Jag skulle få försöka lugna honom med att säga: ”Du kan ju låna dig fram första året.” Herr talman! Om jag i egenskap av arbetsgivare uppträdde på det sättet, skulle jag riskera att bli omhändertagen enligt lagen om beredande av psykiatrisk vård. Men staten driver just denna politik mot ett stort antal egenföretagare. En av metoderna har varit att ta bort sambandet mellan avgifter och förmåner, vilket fått dessa helt orimliga konsekvenser.

Herr talman! Inkomstprövningen för vissa änkor är en fråga som år efter år har diskuterats i denna kammare. Herr Fridolfsson nämnde några data i sitt anförande. Låt mig dock mycket kortfattat rekapitulera vad som i Sveriges riksdag har hänt i denna fråga. År 1960 reformerades änkepensioneringen, och denna reform byggde på det beslut som 1958 års riksdag hade fattat.

Berättigad kritik har allt sedan reglernas tillkomst riktats mot denna uppdelning av änkorna i två kategorier. Av rättviseskäl bör det inte förekomma att man — allra minst i ett allmänt pensionssystem — låter olika bestämmelser gälla för olika grupper försäkrade. De kvinnor som drabbas av den här inkomstprövningen kan inte gärna övertygas om att det är motiverat med en sådan ordning. År 1960 uttalade riksdagen i enlighet med vad andra lagutskottet hade anfört i sitt utlåtande nr 20 att förslaget om att slopa inkomstprövningen för dem som blev änkor efter 1960 var ett steg i riktning mot att helt slopa inkomstprövningen inom folkpensioneringen.

Antalet änkepensionärer uppskattades i januari 1976 till 95 000, och det beräknas under året sjunka med 12 000. Det antal som blivit änkor före den 1 juli 1960 utgjorde 9 300 i januari 1976. Det anses troligt att det antalet sjunker med 3 800. Att det blir så många kan sammanhänga med sänkningen av pensionsåldern till 65 år, som alltså träder i kraft i år. Då finns av dessa änkor maximalt 5 500 kvar! De ekonomiska skäl som alltid tidigare i riksdagen har anförts mot en reformering av änkepensioneringen och borttagande av inkomstprövningen för dem som blev änkor före 1960 måste i dag sakna all betydelse. Vi har efter 1960 fattat beslut om många reformer, som har varit mycket mer penningkrävande än denna — och nog skulle man kunna finna en form för finansiering när det gäller de drygt 5 000 änkor som är kvar. Det är en rättviseåtgärd mot denna alltmer minskande grupp av pensionärer att de nuvarande begränsningsreglerna avskaffas. Jag vill understryka att det är rättviseskäl som ligger bakom min uppfattning. Under alla dessa år har det alltså inte hänt någonting för dessa änkor — mer än att deras antal har minskat. Håller vi på några år till försvinner de alldeles. Men innan dess borde vi försöka skipa rättvisa. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Även när det gäller den här frågan kan jag fatta mig ganska kort. Anledningen är att den har prövats och diskuterats av riksdagen under en följd av år. Vid vissa tillfällen har vi haft både långa och utförliga debatter. Riksdagen har tidigare avslagit propåer i samma riktning, och även i år yrkar utskottsmajoriteten avslag på motionerna. Det har inte framkommit något nytt, vare sig i motionerna eller i reservationen, som har föranlett oss att inta någon annan ståndpunkt. Jag tycker inte heller att så skett i de anföranden som här hållits. Jag skulle därför kunna nöja mig med att kort och gott yrka bifall till utskottets hemställan. Men jag vill ändå säga till fru Frenkel, som så känsligt talade om att detta är en stor rättvisefråga, att det är ofrånkomligt att det uppstår vissa tröskelproblem när man stiftar nya lagar, och det gäller även på det här området. Vi har åtskilliga exempel på fall, då till följd av övergångsbestämmelser eller eljest vissa kategorier av människor inte kommer i åtnjutande av förmåner som ny lagstiftning erbjuder. Skulle man bifalla reservationen, avskaffar man vad fru Frenkel betecknar som en stor orättvisa, men samtidigt markerar man ju ytterligare den olikhet som enligt gällande regler föreligger mellan änkor med rätt till änkepension och andra utan möjlighet att erhålla motsvarande förmån. Nu är inte alla änkor födda före 1960 utestängda från pension. Vi har för det första en övergångsregel som innebär att då mannen avlidit under tiden den 1 juli 1958 — den 30 juni 1960 är ett belopp, det s.k. garantibeloppet, fritt från inkomstprövning. Garantibeloppet utgör, om dödsfallet inträffat under tiden den 1 juli 1958 — den 30 juni 1959, som f. ö. också anges i betänkandet, en tredjedel och, om dödsfallet inträffat under tiden den 1 juli 1959 — den 30 juni 1960, två tredjedelar av det belopp som skulle ha utgått utan inkomstprövning. För det andra får ändå alla änkor som inte har några avsevärda inkomster pension. Inkomstprövningen gör att den som bäst behöver stödet, i detta fall i form av änkepension, också får det. Om änkans inkomstsituation ändras, får hon sin pensionsfråga omprövad. Minskar t.ex. inkomsterna för en änka utan pension, kan hon börja få pension. Jag tycker inte, som fru Frankel, att detta är en mycket stor rättvisefråga. Jag vill också påpeka att riksdagen aldrig tidigare gjort något bestämt uttalande om att just denna detalj skulle omprövas. Det är riktigt att hela frågan om efterlevandepensionens utformning är under utredning, och jag tycker att det finns alla skäl att avvakta det yttrande från pensionsförsäkringskommittén som kommer i slutet av detta år. Herr Fridolfsson uppehöll! sig länge vid det särskilda yttrandet. Jag skall bespara kammarledamöterna en ytterligare diskussion om problemet med avgiftstak osv. Jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.